Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att agera för att säkerställa att Vin & Sprits policy när det gäller miljö och socialt ansvar inte går förlorad vid försäljning. Den regering jag företräder är den första svenska majoritetsregeringen på 25 år. Alliansen var före höstens riksdagsval mycket rak och tydlig kring den politik vi ville föra. Detta gällde inte minst synen på ett minskat statligt bolagsägande. Regeringen fullföljer nu alliansens löfte till väljarna genom sin hemställan till riksdagen om mandat att sälja ett antal statligt ägda bolag. Mot denna bakgrund kan jag konstatera att regeringen har ett tydligt folkligt mandat för de försäljningar som vi nu har begärt riksdagens bemyndigande att genomföra. När det gäller försäljningen av Vin & Sprit gäller samma förutsättningar som för andra försäljningar av statligt ägda bolag. Detta innebär att regeringen kommer att pröva olika affärsmöjligheter för att hitta det alternativ som vid en samlad bedömning bedöms vara det mest affärsmässiga. I denna bedömning ligger att en potentiell köpare har förmåga att bland annat finansiera och fullfölja ett köp på ett säkert och seriöst sätt. Självklart kommer vi i en försäljningsprocess inhämta information från potentiella köpare kring deras syn på ansvarsfrågor och hur de driver dessa. Denna information kommer att vägas in i den samlade bedömning som regeringen har ansvar att göra för att ta till vara riksdagens krav på och medborgarnas intresse av att staten agerar affärsmässigt vid försäljning av statens tillgångar. Vid en försäljning är det inte rimligt att garantera hur en ny köpare i praktiken kommer att agera i framtiden. Varje ägare måste ta sitt eget ansvar för sin verksamhet och de ägarkrav som man ställer avseende sociala hänsyn och miljöåtaganden utöver vad som är lagstiftat. Statens främsta verktyg för att värna miljön och sociala skyddsintressen är inte ägandet av det ena eller andra företaget. Jag bedömer det som mer angeläget att vi som lagstiftare ser till att det finns bra regelverk som styr alla aktörer på alkoholdryckesmarknaden på ett tydligt och likvärdigt sätt. Det är från ett samhällsperspektiv viktigare att en bransch som helhet agerar ansvarsfullt än enbart enskilda företag. Här kan en klok lagstiftning bidra. Jag hoppas att Eva-Lena Jansson delar min uppfattning i denna fråga.

Fru talman! Tack för svaret, Mats Odell! De statliga företagen ökade sin vinst under 2006 och gick med 55 miljarder kronor i vinst efter skatt. Av detta kommer ca 36 miljarder kronor att betalas in i statskassan som utdelning till ägaren, pengar som används för sjukvård, skola och barnbidrag. Den borgerliga regeringen vill nu att makten och vinsten ska hamna i privata bolag och vill sälja ut våra gemensamma bolag. Här säger nu Mats Odell att man har ett mandat från väljarna, men så är det inte - inte vad jag har uppfattat i alla fall. När det gäller själva interpellationen och frågan om hur man tänker agera för att säkerställa att de krav som jag tycker är viktiga att man ställer fullföljs svarar Mats Odell nu att man inte tänker göra det. I svaret kan man faktiskt utläsa att statens främsta verktyg för att värna miljön och sociala skyddsintressen inte är ägande av det ena eller andra företaget. Det ger mig nya frågor. Vad betyder detta? Kan det innebära att även Systembolaget blir föremål för privatisering, om nu statens främsta verktyg för att värna miljön och sociala skyddsintressen inte är ägandet av det ena eller andra företagandet? Visserligen pratar vi om Vin & Sprit här, men i alla fall. Svaret är generellt. För mig är Vin & Sprit ett viktigt företag, och det skulle kunna vara ännu viktigare. Man redogör inte för några ekonomiska grunder till varför Vin & Sprit bör säljas ut, och man gör inte heller någon genomgång av eventuella alkoholpolitiska konsekvenser av försäljningen. Det har jag inte ställt några frågor om i min interpellation, men jag tycker ändå att det är viktigt att belysa detta. När det gäller människor som har synpunkter på det här kan jag tala om att det finns många, även sådana som jag tror tillhör Mats Odells väljargrupper, som är väldigt kritiska till en utförsäljning av Vin & Sprit. Förbundsordföranden för Ungdomens Nykterhetsförbund, Robert Damberg, säger så här: "Regeringen ska inte sälja ut Vin & Sprit utan istället inta en aktiv ägarroll och göra Vin & Sprit till ett föredöme på marknaden. Regeringen måste våga vara ansvarsfulla ägare!" Det är klart: När man har fyra partier, varav några faktiskt i den här kammaren har jämfört ägandet av Vin & Sprit med att ha statliga bordeller, kan man förstå att man inte riktigt har samma syn på ägandet. När man dessutom vid senaste bolagsstämman för Vin & Sprit bestämde sig för att man skulle fördubbla styrelsens arvode för att skynda på den här utförsäljningen så står det klart att det inte är så viktigt för den borgerliga regeringen att äga. Men Mats Odell, vad betyder nu det här: "Statens främsta verktyg för att värna miljön och sociala skyddsintressen är inte ägandet av det ena eller andra företaget." Betyder det att ni vill sälja ännu fler bolag? Och om man nu inte tycker att det här är viktigt, vilka krav kommer man då inte att tycka är viktiga i detta? Du redogör, tycker jag, väldigt ytligt för vad ni egentligen kommer att tycka är viktigt. Är det priset som är det viktigaste, och därmed inte det sociala ansvaret?

Fru talman! Eva-Lena Jansson upplever inte att vi har fått något tydligt mandat från väljarna. Men jag vill ändå påminna om att vi gick ut med detta i god tid före valet. Vi har faktiskt redovisat varje år - jag skulle tro att det är de senaste tre åren - vilka företag som vi anser inte längre bör ha ett statligt ägande. Vi har redovisat det i våra gemensamma reservationer i finansutskottet. Det har varit särskilda motioner i näringsutskottet. Och vi fick ett så pass tydligt mandat att vi nu är den första majoritetsregeringen på 25 år. Jag vet inte hur det är möjligt att vifta bort ett sådant faktum. Det är inte helt säkert att det går hem. När jag säger att det inte i första hand är genom ägandet av bolag som vi ska styra exempelvis miljöhänsyn och sociala hänsyn tycker Eva-Lena Jansson att mitt svar ger upphov till nya frågor. Det vore ganska tragiskt om vi bara kunde påverka detta i de statligt ägda bolagen. Visserligen är staten Sveriges största företagsägare - staten är största ägare på Stockholmsbörsen - men vi tror inte att den långsiktigt mest hållbara modellen är att bygga välfärdsutvecklingen på statligt ägande. Om vi ska få en positiv välfärdsutveckling framöver tror vi mer på att entreprenörer av kött och blod satsar egna pengar än att vi använder skattebetalarnas pengar i näringsverksamhet. Det är självklart att lagstiftning på miljöområdet och på det sociala området ska styra alla företag. Det andra som ska vara styrande är till exempel den bolagskod som förhandlats fram för börsföretagen och som inkluderar en mängd föreskrifter på området. Exempel på detta är AP-fonderna som har etiska och sociala riktlinjer för sin ägarstyrning av de bolag där de är involverade. Vi har alltså många andra möjligheter att kunna styra detta än genom att staten lägger under sig delar av näringslivet. Detaljhandeln med alkohol är en reglerad marknad, utan vinstintressen för Systembolaget, och vi vill inte ha vinstintressen i detaljhandeln för alkohol. Därför är det heller inte aktuellt att göra något åt Systembolaget. Det finns kvar. Det har en viktig samhällsuppgift, och det finns total enighet om det i Sveriges riksdag. Vin & Sprit, däremot, är ett bolag som verkar på en fullt konkurrensutsatt och öppen marknad för alkoholdrycker. Det var ett stort bekymmer för Sverige när vi förhandlade med Europeiska unionen om införselkvoter, de så kallade resandevillkoren, till vårt land. När vi sade att det är viktigt för oss att hålla nere detta sade man från EU-kommissionens håll: Men ni är ju en av de största leverantörerna av vodka. Ni dränker våra länder i sprit. Hur kan ni kräva att vi ska tro på er när ni säger att svenskarna är så känsliga för alkohol att ni måste ha specialregler? Det är givetvis ett problem. Jag skulle vilja fråga Eva-Lena Jansson om hon inte anser att det är ett problem. Tycker Eva-Lena Jansson verkligen att det är en statlig kärnuppgift att tillverka och distribuera vodka, och varför inte julglögg också?
Fru talman! Nej, det kanske inte är en kärnuppgift att sälja vodka, men det kan vara ett viktigt instrument att faktiskt vara den som äger dem som säljer vodka. Om man haft kritik mot Vin & Sprits sätt att agera ute på marknaden kan man antingen välja att avhända sig ansvaret, och därmed ägarstyrningen för bolaget, eller alternativt vara med och styra bolaget, ge det andra, hårdare, direktiv och sätta upp etiska gränser för hur bolaget kan agera. Jag tror inte att man genom att sälja Vin & Sprit får en minskad alkoholförsäljning i Sverige. Jag tror inte att det kommer att leda till att det blir bättre för att privata bolag får dra in vinsten till sin kassa i stället för att den kommer staten till del. Om den kommer staten till del kan den också användas till de alkoholskador som uppstår. Man kan från statens sida bestämma sig för att man vill ha ett tydligt ägardirektiv för Vin & Sprit. Det tydligaste ägardirektiv som den borgerliga regeringen gett är: Sälj Vin & Sprit. Vi dubblerar ert arvode så att det ska gå fort. Vi tänker inte utreda vilka konsekvenser det får för alkoholkonsumtionen. Vi tänker heller inte utreda vilka konsekvenser det får för den alkoholpolitiska debatten i Sverige. Jag håller med Ungdomens Nykterhetsförbund om att man som ägare kan agera aktivt och ansvarsfullt. Det finns en poäng med att staten är ägare och därmed också kontrollerar en del av marknaden. Mats Odell säger att Systembolaget inte är föremål för privatisering. Det tycker jag är bra. Jag undrar dock om det är ett ställningstagande utifrån dagens läge och om det kan förändras i samband med att vi ser en utveckling inom EU; han hänvisar ju till EU. Mats Odell säger också att statens främsta verktyg för att värna miljön och sociala skyddsintressen inte är ägandet av det ena eller andra företaget. Nej, men det kan vara det. Det kan vara ett viktigt verktyg. Återigen: Finns det en framtid för Systembolaget i Sverige?
Fru talman! Jag tackar Eva-Lena Jansson för en intressant diskussion om dessa frågor. Jag blir emellertid lite konfunderad. Eva-Lena Jansson säger att vodkaproduktionen, liksom dess miljökonsekvenser, är så viktig att den bör ägas av staten. Finns det andra områden som också är viktiga? Hur är det med bilproduktion? Lastvagnar? Har inte Eva-Lena Jansson missat möjligheten att staten även där skulle kunna gå in som ägare? Det gäller ju produkter som har betydligt större inverkan på miljön, om vi talar om den fysiska miljön, och därför skulle man kunna kontrollera det den vägen. Fundera på det lite grann. När det gäller Vin & Sprits alkoholpolitiska påverkan måste vi till att börja med konstatera att 80 procent av produktionen går på export. Det finns ingenting beträffande alkoholpolitiken som inte Systembolaget kan göra som Vin & Sprit kan göra, och därför kan man säga att det är genom Systembolaget vi kan bedriva en alkoholpolitik just vad gäller försäljning av alkoholdrycker till de svenska medborgarna. Jag kan ge ett rakt svar på frågan: Det finns inga som helst förutsättningar för någon förändring av Systembolagets ställning, i alla fall inte så länge den här regeringen finns på plats.

Fru talman! Den delen av svaret känns tillfredsställande. Jag konstaterar att jag inte upplevt att regeringen har ett bemyndigande från svenska folket att faktiskt göra utförsäljningarna, varken när det gäller Vin & Sprit eller de andra bolagen. Det gäller i alla fall de väljare jag möter och de som hör av sig. Genom att se på försäljningen och diskutera hur staten agerar affärsmässigt vid försäljning av statens tillgångar kan jag konstatera att man inte agerar affärsmässigt när man säljer ut Vin & Sprit. Om vi enbart ser på de strikt affärsmässiga bedömningarna kan regeringen i dag inte lägga fram några beräkningar som visar att det är mer lönsamt att sälja ut bolagen än att behålla dem. I stället visar de bedömningar som gjorts, bland annat av riksdagens utredningstjänst, att de tillgångar vi får in från de statliga bolagen vida överstiger en utförsäljning av tillgångarna. Man kan jämföra med att äga kor och få pengar från försäljningen av mjölk. Om man säljer korna tjänar man visserligen lite mer på det än på att sälja mjölk, men sedan har man ingen mjölk att sälja. Det är precis så ni gör, Mats Odell, när ni säljer de statliga bolagen. Ni gör er av med något som staten tjänar pengar på. Nu överlämnar ni till marknaden att tjäna de pengarna. Det handlar om pengar som skulle kunna användas i statens budget, till att fördela på vård, skola och omsorg. Jag beklagar det djupt.
Fru talman! Eva-Lena Jansson kommer in på vinsterna från näringsverksamhet jämfört med att ha en statsskuld. Jag håller med om att vi för närvarande har enorma vinster i näringslivet, inte minst i de nu aktuella företagen. Men så har det inte alltid varit, och så kommer det inte alltid att förbli. Statsskulden har vi dock kvar om vi inte gör någonting åt den. Det är därför vi har begärt mandat av riksdagen att få sälja bland annat Vin & Sprit. Jag kan ge Eva-Lena Jansson rätt när hon säger att vi ännu inte fått mandat av riksdagen. Vi har begärt det i en proposition. Den propositionen behandlas nu av näringsutskottet, och förhoppningsvis kommer de riksdagsledamöter som i slutet av september förra året valdes av väljarna att ta ställning till frågan före sommaren. Då får vi se hur det mandatet ser ut.